Herr talman! I de motioner som ligger till grund för tredje lagutskottets utlåtande nr 51 hemställes om utredning rörande övervakning genom tullverkets försorg av från utlandet inkommande motorfordon — en kontroll ur trafiksäkerhetssynpunkt. Utskottet delar uppfattningen att det ofta brister i efterlevnaden av de aktuella bestämmelserna om fordons last m.m. och att överträdelser innebär ris ker från trafiksäkerhetssynpunkt. Ma joriteten understryker värdet av samarbete mellan polisoch tullmyndighet när det gäller att förbättra och rationalisera kontrollen. Någon ansvarsfördelning vill däremot utskottsmajoriteten inte vara med om. Ansvaret bör ligga hos polisen och kontrollen ske i dess regi. På den punkten är utskottsmajoriteten obeveklig. I den tvåpartireservation som är fogad till utlåtandet anför reservanterna, att denna övervakning är en så viktig angelägenhet att alla möjligheter att förbättra och rationalisera den bör tillvaratas, och de anhåller om utredning av den fråga som avses med motionerna. Vi har funnit det i motionerna föreslagna förfaringssättet rationellt. Polismyndigheten skulle också få en som man tycker välkommen avlastning i sina arbetsuppgifter. Polisen visste att de utländska fordonen var kontrollerade redan vid gränsen. Att rikspolisstyrelsen har en annan mening är kanske det mest överraskande i sammanhanget. Då jag vet att huvudmotionären, herr Tistad, som tillika besitter sakkunskap på det här området kommer att närmare belysa frågan så avstår jag från vidare argumentation — men jag avstår inte från att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det finns ett ofta använt citat från Voltaire som lyder: »Det bästa är det godas fiende.» Det är inte utan att man får det i tankarna när man läser tredje lagutskottets utlåtande nr 51. När det kommer in lastbilar till gränsorterna, har tullverket så gott som alltid intresse av att undersöka lasten och ibland också av att väga de lastade bilarna för att på så sätt kontrollera lastens vikt. Denna undersökning och stickprovsmässiga vägning är ett led i tullkontrollen. Nu vet man av erfarenhet att lastbilar som kommer in från utlandet ofta har stor överlast och att de ibland också är lastade på ett felaktigt eller olämpligt sätt. De kan genom detta utgöra en fara för trafiksäkerheten och också skada vägar och broar. Motionärerna menar att det skulle vara bra om tulltjänstemännen, när de kontrollerar lastbilar ur tullsynpunkt, också kunde övervaka bestämmelserna om axeltryck och boggietryck, bruttovikt och maximilast och dessutom ta sig en titt på om lastningen är gjord på ett riktigt sätt. För att en sådan kontroll skall bli effektiv krävs emellertid — enligt motionärerna — att tulltjänstemännen får samma rätt som polisen att utfärda körförbud. Den meningen delas emellertid inte alls av rikspolisstyrelsen. Visserligen vore det bra, säger rikspolisstyrelsen, om utländska motorfordon kunde kontrolleras redan vid gränspasseringen. Men för att en sådan kontroll skall få avsedd effekt måste den omfatta en hel del utöver vad motionärerna har föreslagit. »Således måste kontrolleras» — jag citerar ur utskottets recit — »att föraren är behörig att föra fordonet och att han inte är olämplig på grund av sjukdom, trötthet, onykterhet eller dylikt. Vidare måste undersökas om fordonets beskaffenhet och utrustning är i tillfredsställande skick, dvs. om fordonet tekniskt sett är trafiksäkert.» En så omfattande kontroll kan, säger rikspolisstyrelsen, genomföras fullständigt och effektivt bara av specialutbildade och erfarna polismän. Bara polisen har de maktbefogenheter som behövs när det gäller att ingripa mot en förare som Ööverträder bestämmelserna. Kontroller av det slag som åsyftas i motionerna kan inte delas mellan olika myndigheter, säger rikspolisstyrelsen vidare, utan ansvaret måste odelat åvila polisen. Generaltullstyrelsen däremot tillstyrker motionerna tämligen oreserverat och förklarar, att en övervakning genom tulltjänstemän i den form motionärerna tänkt sig kan göras utan nämnvärda extra personalkostnader. Utskottet har i sin skrivning gjort ett aktningsvärt försök att gå balansgång mellan de oförenliga uppfattningar som företräds av rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen. Skrivningen utmynnar emellertid i ett avstyrkande av motionerna. Av den rad argument som rikspolisstyrelsen framfört mot motionärernas förslag har utskottet bara tagit fasta på ett. Det är att det skulle vara olämpligt att dela ansvaret för den aktuella fordonskontrollen mellan polisen och tullverket. Enär polisen ombesörjer fordonskontrollen i övrigt utefter våra vägar, bör ansvaret enligt utskottets mening som hittills åvila polisen och kontrollen ske i polisens regi. En sådan delning av appglfter och ansvar förekommer =<:emellertid på många områden och fungerar utan anmärkning. Övervakningen av författningsbestämmelser som berör såväl interna förhållanden som samfärdseln med utlandet är mycket ofta uppdelad på det sättet, att övervakningen vid gränsen sköts av tullverket och tillsynen inom landet av polisen eller någon annan myndighet. Låt mig ta ett enda exempel som ligger nära det problem som berörs i motionerna. En utlandsregistrerad bil får införas och tillfälligt — under högst ett år — användas här i landet bara av den som är bosatt i utlandet. Om ägaren vistas här stadigvarande, är han skyldig att registrera bilen och att betala tull, accis och oms för den, plus naturligtvis vanlig bilskatt och försäkring. Vid gränsen kontrollerar tullverket stickprovsvis, att utlandsregistrerade bilar är berättigade till vad man kallar temporär tullfrihet, men inne i landet är det polisen som har att utföra motsvarande kontroll. Det är en övervakningsuppgift av stor betydelse i varje fall ur ekonomisk synpunkt, som således är uppdelad på två myndigheter, polisen och tullen, och ingen har hittills ifrågasatt annat än att det skall fungera. Man är här överens om att det behövs en förbättrad kontroll av lastbilar som kommer in från utlandet. Väsentliga moment i en sådan kontroll, nämligen kontroll av axeloch boggietryck, bruttovikt, maximilast och anordnandet av lasten, skulle, om tullen finge nödiga befogenheter, kunna samordnas med tullkontrollen och ske utan nämnvärd extrakostnad. Man har svårt att förstå, att man skall avstå från detta bara av det skälet, att det skulle vara bättre med en fullständig trafikkontroll som det inte finns resurser till. Det är här som Voltaire-citatet kommer in. Utskottet förordar ett samarbete mellan tull och polis på detta område. Ett sådant samarbete förekommer redan på många håll. Såvitt jag känner till har det inte på något håll lett till friktioner av något slag. Men det hämmas av att polisen har ont om personal och därför måste starkt begränsa sina insatser på detta område, Det är erfarenheter av detta som inspirerat motionerna.

Herr talman! Det föreligger här en intressant konstellation bland remissmyndigheterna. Tullverket förklarar sig berett att räcka polismyndigheterna en hjälpande hand genom att biträda med en kontroll, som alla anser önskvärd och som polisen på grund av bristande resurser i stort sett inte kan fullgöra.

Det är, som herr Tistad säger, inte så lyckligt att låta det bästa bli det godas fiende. Det är i stort sett de synpunkterna som har gjort att också jag står som motionär. Man kan ju även jämföra andra fall än de herr Tistad nämnde. När det gäller ordningens upprätthållande kan polisen inte vara överallt, och i många fall har man då valt den utvägen att en ordningsman får polismans befogenhet. Det systemet har väl i stort sett fungerat tillfredsställande, utan att jag därmed menar att man skall dra några långtgående paralleller till vårt fall. Jag vill alltså med instämmande av vad herr Tistad har sagt understryka, att det i nuvarande läge med stor brist på poliser är olyckligt att polisstyrelsen av rent principiella skäl skall ställa sig avvisande till en åtgärd som skulle förbättra en önskvärd kontroll. Det är av den anledningen, herr talman, som jag kommer att rösta för bifall till reservationen.

Herr talman! Av den debatt som här har förts har det framgått att det inte föreligger så stora meningsskiljaktigheter mellan utskottsmajoriteten och re servanterna i detta ärende. Man är ense om att det beträffande den internationella lastbilstrafiken är lämpligt, att en viss kontroll av efterlevnaden av maximilastbestämmelser och andra trafiksäkerhetsföreskrifter äger rum vid inpasseringen i landet i samband med tullbehandlingen. Reservanterna har utan att ta ståndpunkt till olika möjligheter till frågans lösning begärt en utredning. Utskottsmajoriteten anser, att mycket kan uträttas genom praktiska åtgärder inom ramen för gällande bestämmelser. Man har angivit vissa exempel på sådana; tullpersonalen skulle kunna anteckna och delge polisen erforderliga data angående fordon och totalvikter och tillkalla polis vid flagranta överträdelser. Där möjligheter finns kan de etablera samarbete med polisen beträffande vägning av fordon. Motionärerna vill härutöver, att tullpersonalen skall utrustas med polismans befogenheter och i fråga om rapportering av dessa överträdelser och får rätt att utfärda körförbud. Detta kan kanske inte ske utan ändrade författningsbestämmelser och det kräver väl också något slag av utredning. Rikspolisstyrelsen har uttalat starka betänkligheter mot detta och påpekar särskilt, att en speciell utbildning av inte så obetydlig omfattning krävs för fullgörande av sådana uppgifter. Utfärdande av körförbud är i ett sådant här fall en ganska ingripande åtgärd med stora ekonomiska konsekvenser. Bland polispersonalen är det bara ett mindretal, som har erforderlig kompetens att utföra s.k. flygande besiktning av motorfordon. Det är också känt, att överträdelser av viktbestämmelser och dylikt förekommer inte så sällan inom den interna trafiken och där är man nu — kanske tyvärr — hänvisad till relativt sporadiska trafikkontroller. Utskottsmajoriteten har ansett sig böra godta rikspolisstyrelsens åsikt, sär skilt att sådana bestämmelser som dessa kan leda till oklara ansvarsförhållanden. Ofta finns både polisoch tullpersonal tillgänglig vid dessa ställen, och frågor om vad som skall skötas av den ena eller den andra kategorin kan bli rätt svåra att avgöra. Utskottsmajoriteten vill därför iavvaktan på vad som kan åstadkommas genom praktiska åtgärder inom ramen för gällande bestämmelser inte förorda någon särskild utredning i den här frågan. Med hänsyn till detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det anförande som utskottets talesman höll tycker jag pekade hän på behovet av en utredning. Det var en rad kontroversiella spörsmål som han tog upp. Jag anser att det finns många saker som borde utredas, och det är ju inte något annat som motionärerna och reservanterna begär. Den väg som utskottet anvisar, nämligen att tullverket skall biträda vid kontrollen genom att föra anteckningar och vid flagranta överträdelser tillkalla polis, är inte effektiv. I och med att tullpersonalen inte har tillstånd att utfärda körförbud, ger sig bilen i väg, och då den utgör en fara för medtrafikanter och för vägar och broar, kan den ställa till stor skada, innan polisen hinner ingripa. Herr Alexanderson sade att man kunde tillkalla polis, men vid våra gränsorter är det inte alltid så nära till polisen. Vid gränserna mot Norge och Finland kan det vara åtskilliga mil till närmaste polispostering, och där kan det både dröja och bli kostsamt med en inställelse från polisens sida. Det är klart att det krävs utbildning för den här verksamheten. Men jag tror inte att den behöver vara mer omfattande än att tullpersonalen skall kunna underkasta sig den. Jag tror heller inte att utfärdandet av ett körförbud är en åtgärd av större ekonomisk räckvidd än de avgöranden tullpersonalen normalt har att träffa. Det finns en bestämmelse som gäller för polisen och som givetvis skulle gälla också för tullpersonalen, om den skulle få befogenhet att utfärda körförbud. Om ett fordon belagts med körförbud, skall överordnat polisbefäl skyndsamt underrättas för att körförbudet skali kunna överprövas omedelbart. Jag tycker att den bestämmelsen utgör en sådan garanti att man inte behöver vara rädd för att ge tulltjänstemän befogenhet att ingripa med körförbud.

Herr talman! Sedan jag nu har kommit upp med huvudet ovanför talarstolen, skall jag be att få säga några ord om reservation nr 2 av herr Yngve Nilsson m.fl. Reservationen gäller ingen stor sak utan endast en liten detalj i ett stort betänkande. Den har dock en viss principiell och även praktisk betydelse och är delvis juridiskt komplicerad. Finansministern medger själv att den inrymmer en del svårigheter ur rättslig synvinkel. Det är inte tu tal om att källskatteuppbörden har sina svårigheter och kan behöva effektiviseras. Propositionen innefattar två värdefulla förslag i detta syfte, dels om ett allmänt ombud att föra statens talan i vissa uppbördsmål och dels om en komplettering av den nuvarande restavgiften på 4 procent med en tilläggsavgift, när fordran på arbetsgivare för arbetstagarskatt har varit obetald under längre tid. I övrigt anser reservanterna, att uppbördsverket självt i administrativ ordning bör kunna vidtaga åtgärder för att effektivisera själva indrivningsförfarandet, som i dag ofta släpar efter. Det leder till förluster. Det gäller alltså för uppbördsverket i sådana frågor att snabbt få svansen ur vagnen, om jag skall uttrycka mig på det viset.

Denna brutala mening återfinns också i bevillningsutskottets betänkande på sidan 2. Det är ingen angenäm uppgift, herr talman, som arbetsgivarna har att svara för när det gäller uppbörden av källskatt. De har fått sig denna uppgift pålagd av lagstiftaren. Den fordrar ett stort redovisningsarbete och medför besvär med insamling av skattsedlar m.m. För det mesta flyter det hela rent automatiskt, lugnt och stilla. Men inte så sällan inträffar meningsskiljaktigheter och bråk, då temperamentet hos den beskattade flödar över. Den som sköter avdragen på lönen kommer då i en obehaglig mellanställning. — Nåja, det är en sak för sig, den hör kanske inte hit.

Det är ingen ny straffsanktion som föreslås, utan det är ett civilrättsligt ansvar. Vi reservanter menar att ett sådant personligt ansvar för en anställd är oförenligt med arbetsgivarens rättsliga ställning i uppbördssystemet och med hela den juridiska konstruktionen. De medel som en arbetsgivare drar av från A-skatten vid utbetalning av lön till anställda blir nämligen inte rättsligen avskilda från arbetsgivarens egna tillgångar; han behöver inte hålla dessa medel avskilda utan de ingår i hans allmänna kassarörelse. Kronan, staten, har endast en fordran mot arbetsgivaren för den innehållna skatt, som arbetsgivaren har att betala vid nästa uppbördstermin. Att det är en fordran sägs för övrigt också i propositionen, liksom det uttryckligen sades ifrån vid källskattens införande. Arbetsgivaren fick rätt att disponera över medlen och dra ränta på pengarna, men han fick i gengäld ingen ersättning för besväret med själva uppbörden; det ena skulle vara en kompensation för det andra. Frågan om arbetsgivarens ansvar för de innehållna medlen aktualiseras i praktiken vid betalningssvårigheter för ett företag och sätts på sin spets vid konkurs; det är där detta verkligen kommer i fråga. Då betalningssvårigheter uppstår, är arbetsgivaren i viss mån i ett tvångsläge. Han betalar först de utgifter som är omedelbart förfallna till betalning, främst de anställdas löner — annars går ju de anställda hem och driften stoppas. Han betalar kanske också råvaror som är absolut nödvändiga för driften. Här blir det alltså en viss motsättning: skall han först betala sina anställda eller statens fordran? Statens fordran är kanske ännu inte till betalning förfallen. Här står alltså statens intresse i viss mån mot de anställdas. Detta är den praktiska aspekten. Det bör kanske tilläggas att man i annan lagstiftning vill minska statens rätt — det gäller ju slopandet av förmånsrätten för skatter vid konkurs enligt 17 kap. handelsbalken. Härtill kommer en annan synpunkt, nämligen att utvidgningen av det civilrättsliga ansvaret stämmer dåligt överens med den princip som är grundläggande för de juridiska personernas ställning, alltså att de svarar för sina skulder endast med de egna tillgångarna. Ytterligare tillkommer att det inte utan vidare är klart vem som innefattas under begreppet arbetsgivarens ställföreträdare i de här sammanhangen. Vid remissförfarandet påpekades det av TCO. I regel är det väl verkställande direktören, men det kan också vara en ekonomidirektör, en kamrer eller en annan befattningshavare. Vederbörande behöver inte vara ekonomiskt intresserad i företaget, det räcker att han är anställd. Till saken hör att det ofta är i småföretag som ställföreträdaren på detta sätt kan komma i kläm. Det kan vara ett byggnadsföretag eller ett hantverksoch handelsföretag som bedrivs i aktiebolagsform — sådana mindre bolag är numera ganska vanliga — och det kan vara en 1okal lantmannaförening eller andra. Nu är jag starkt medveten om att man kan invända att det här inte behöver bli så farligt, eftersom förutsättningen för att vederbörande skall kunna åläggas ett personligt betalningsansvar är att han gjort sig skyldig till uppsåt eller att det varit grov vårdslöshet med i spelet. Men det är inte utan vidare klart vad som menas med uppsåt eller grov vårdslöshet. Det finns ingen tydlig rättspraxis om detta. Saken har nyligen påtalats i en artikel i Svensk Juristtidning nr 4 av i år. Eventuellt — jag säger eventuellt — kan det s.k. subjektiva rekvisitet, dvs. uppsåt eller grov vårdslöshet, vara uppfyllt endast därigenom att arbetsgivarens ekonomiska situation är sådan att han på förfallodagen inte har pengar att betala källskattemedlen. Han kan ha betalat arbetslönerna, och pengarna räcker inte till för källskatten. För detta kan åberopas att han faktiskt med uppsåt betalat de anställdas löner trots att han visste att han därigenom inte skulle kunna klara källskatten. Men uppsåtet kan man inte riktigt fastställa. I varje fall är de flesta i sådana här situationer ganska sangviniska och hoppas i det längsta att det skall klaras upp. Det framgår inte hur det blir om det finns en ställföreträdare som gör avdragen och någon annan skall sörja för inbetalningen. Vem blir då hängd? Det finns förvisso en reservutgång i lagtexten, nämligen att betalningsskyldigheten skall kunna jämkas eller eftergivas. Detta är en illustration till det oklara rättsläget. Sådana här hartassar i lagtexten, som försöker sudda ut vad som förefaller stötande, är olyckliga ur rättssäkerhetssynpunkt. Denna bestäm melse minskar på intet sätt de principiella betänkligheterna. Detta om reservation nr 2. Jag skall också säga några ord om reservation nr 4. Den går ut på en utredning om möjligheten för ett vidgat dispensförfarande avseende skatteuppbörd under semesterperiod. Det sammanhänger med att det numera blir allt vanligare att företagen under sommarsemestern totalstänger både fabriker och kontor. Det blir då förenat med vissa olägenheter för alla parter att hålla kassakontoret öppet för att klara källskatteredovisningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 av herr Yngve Nilsson m.fl. Äävenså yrkar jag bifall till resevation nr 1 av herr Stefanson m.fl., och jag yrkar bifall till reservation nr 4 av herr Yngve Nilsson m.fl.
Herr talman! I 48 § uppbördsförordningen finns bestämmelser som säger att lokal skattemyndighet kan bevilja anstånd med erläggande av preliminär B skatt, kvarstående skatt eller tillkommande skatt, då den skattskyldiges skattebetalningsförmåga har blivit nedsatt. Anstånd kan medges i två fall. Det ena är då nedsättningen i skattebetalningsförmåga beror på arbetslöshet eller sjukdom eller eljest är oförvållad. Det andra fallet gäller värnpliktig, som har ryckt in till militärtjänstgöring och därigenom fått nedsatt skattebetalningsförmåga. Som villkor för anstånd gäller således att nedsättningen i skattebetalningsförmåga skall vara oförvållad. En skattskyldig, vilkens skattebetalningsförmåga blivit nedsatt på grund av omständigheter som han själv råder över, kan alltså inte beviljas anstånd. En kategori skattskyldiga som kan få olägenhet av detta är de studerande. Det är i vår tid tämligen vanligt att ungdomar, som har varit ute i förvärvslivet en tid, avbryter sitt arbete för att fortsätta sina studier. yrkesverksamma tid har betalat för låg preliminär skatt, blir han i vanlig ordning påförd kvarskatt, som han måste betala vid en tidpunkt då han inte har några inkomster utan är hänvisad till att leva på studiemedel, En kortare tids anstånd med skattebetalningen skulle många gånger betyda en väsentlig lättnad. För att göra det hela mera konkret kan vi tänka oss att en person, som har varit ute i förvärvsarbete, har börjat studera vid ett universitet, en högskola eller någon annan utbildningsanstalt fr.o.m., höstterminen i år. I nästa månad kommer han att få en skattsedel på slutlig skatt, som hänför sig till hans inkomster under 1966. Det året arbetade han helt. Tyvärr visar det sig att den preliminära skatt som han betalade in det året inte förslår utan att han får några hundra kronor i kvarskatt. Den skall betalas i två hälfter, den ena i början av mars och den andra i början av maj nästa år. Men vår studerande kan inte betala, eftersom han lever helt på studiemedel, vilka inte förslår till mer än hans löpande utgifter. Ett uppskov med betalningen till sommaren, då han kan tjäna pengar på feriearbete, skulle ha räddat situationen. Men som bestämmelserna nu är utformade kan anstånd inte medges — studierna är inte oförvållade. Alltså återstår för honom bara att låta bli att betala. Han kommer på restlängd, och kronofogdemyndigheten kopplas in. Sannolikt dröjer det mycket länge innan den skatten blir slutligt betald. De fyra procent i restavgift som läggs på täcker naturligtvis långt ifrån statens kostnader. De motsvarar ju knappt ett års ränta på skatten. De ledamöter i utskottet som står bakom reservation nr 1 anser att detta är något som bör ändras och föreslår därför att den vars skattebetalningsförmåga har blivit nedsatt på grund av studier skall kunna beviljas anstånd med skattebetalning i samma omfattning som gäller vid arbetslöshet eller sjukdom. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1. På en punkt står bakom utskottsutlåtandet en borgerlig lottmajoritet, medan socialdemokraterna har reserverat sig. Även om reservanterna ännu inte kommit till tals vill jag begagna tillfället att motivera utskottets ståndpunkt i denna fråga, som gäller motionerna 1: 159 och II: 203 om ränta vid skatterestitution i fall då restitutionen är beroende av ansökan från den skattskyldige. Utskottet och reservanterna är överens om att de bestämmelser som finns och de som föreslagits i propositionen inte är tillfredsställande på denna punkt. Det är glädjande att det numera råder principiell enighet i detta avseende, Men utifrån denna — i varje fall i allt väsentligt — ensartade uppfattning har utskottet och reservanterna kommit fram till olika bedömningar av vad som bör göras. Medan utskottet föreslår att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t och begära en utredning, menar reservanterna att detta inte är nödvändigt. De förutsätter att centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden skall ta upp frågan om ändrade principer för ränteberäkning, när tillämpningen av en speciell författningsbestämmelse är beroende av särskild ansökan, till prövning i samband med att nämnden prövar frågan om beräkning ex officio av kvarskatteränta gemensamt för samtaxerande makar. Det är en prövning som nämnden skall verkställa enligt en uppgift av departementschefen i den föreliggande propositionen. Utskottets majoritet anser att man inte kan förlita sig på att centrala folkbokföringsoch = uppbördsnämnden spontant skulle ta upp denna fråga utan att riksdagen klart bör säga ifrån genom en skrivelse till Kungl. Maj:t att den önskar en utredning. Herr talman!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

Herr talman! Som herr Jacobsson inledningsvis sade här är den fråga som vi har att behandla inte på något sätt enkel. Den är synnerligen komplicerad, och det gör väl att man inte har särskilt lätt att elda upp sig till någon entusiasm för dessa uppgifter, även om de frågor som här diskuteras har mycket stor betydelse i sak. För det första har — såsom herr Tistad har antytt — fru Fortuna ordnat det så att den socialdemokratiska hälften i utskottet blivit reservanter på en punkt.

Vi är överens med utskottsmajoriteten om att man bör ändra på denna punkt, Men vi har som herr Tistad sagt den uppfattningen att frågan kommer att prövas ändå under de premisser som herr Tistad här antydde. Därför kan vi inte finna något meningsfullt i att skicka i väg en särskild skrivelse till Kungl. Maj:t i denna fråga. Många gånger blir det nämligen så att om man skriver och begär utredning, kan frågans lösning fördröjas. Om man är angelägen om att få en snabb lösning av dessa problem, tror jag för min del att det riktiga är att följa reservanterna på denna punkt. Jag är övertygad om att man då på ett betydligt snabbare sätt får fram vad man önskar. Jag vill därför i korthet yrka bifall till reservation 3 av herr Einar Eriksson in, fl. Sedan kommer jag till reservation 1, där de borgerliga är reservanter och ordningen alltså är återställd. Reservanterna vill ha ett tillägg i 48 § som går ut på att de som studerar skulle få utnyttja möjligheten att erhålla anstånd med att erlägga B-skatt, kvarstående skatt eller tillkommande skatt. Skattebetalningsförmågan skall ju här enligt lagparagrafen vara nedsatt på grund av arbetslöshet eller sjukdom eller i övrigt oförvållad, om man skall få anstånd. Vi tror för vår del att det är en lämplig avvägning. Det skulle nog vara äventyrligt om man förde in alltför många indikationer i detta sammanhang. Om en människa skall studera planerar hon väl detta i förväg på ett annat sätt än som blir fallet om hon plötsligt blir sjuk eller arbetslös och arbetsinkomsten minskar eller försvinner av den orsaken. Vi anser därför att den avvägning som har skett i propositionen är till fyllest och anser inte att man skall sträcka sig längre. Så kommer jag till den fråga som herr Jacobsson tog upp. Han talade om att man hade uttryckt sig både rått och obarmhärtigt från regeringens och utskottsmajoritetens sida. Han frågade vem som skulle hängas i detta sammanhang. Jag hoppas att jag kan lugna herr Jacobsson åtminstone på en punkt: Ingen har väl tänkt att återinföra dödsstraffet ens i detta sammanhang. Jag tror emellertid att herr Jacobsson och de andra reservanterna tar sig friheten att måla en viss potentat på väggen. Man har förstorat problemet med rättssäkerheten för ställföreträdaren för arbetsgivaren som har att betala in skatten. Enligt min mening överdriver man detta kraftigt. Vi anser för vår del att det inte kan vara tillfredsställande i nuvarande ordning att det saknas bestämmelser som gör det möjligt för myndigheterna att göra ställföreträdaren ekonomiskt ansvarig för de skattebelopp som han har uppburit men som han inte har redovisat. När det finns bestämmelser för arbetsgivaren härom, bör motsvarande bestämmelser gälla för hans ställföreträdare. Departementschefen framhåller även i propositionen att det inte är avsikten, som herr Jacobsson här antydde, att införa någon ny straffsanktion, utan endast en möjlighet att utkräva ett solidariskt ekonomiskt ansvar för en försumlig ställföreträdare och de juridiska personer han företräder. Sedan vill jag också erinra om att det uttryckligen står skrivet i propositionen att betalningsskyldigheten kan jämkas eller helt efterges när särskilda skäl föreligger. Jag anser att dessa särskilda skäl föreligger om en arbetsgivares ställföreträdare skulle råka ut för de svårigheter som herr Jacobsson talade om. Det antydes här både i herr Jacobssons inlägg och i reservationen, att om man är lojal mot lagen på ett område, då det gäller en konkurshistoria, skulle man genom den lojaliteten kunna råka i konflikt med lagen på ett annat område och bli bestraffad. Jag tror att detta är en så pass illvillig tolkning av hela problemet att det inte är värt att bli taget riktigt på allvar. Jag kommer således, herr talman, fram till den slutsatsen att jag yrkar bifall, som jag tidigare sagt, till reservation 3 av herr Einar Eriksson m.fl. och bifall till utskottets betänkande på samtliga övriga punkter.

Herr talman! Jag kan ge min ärade sidokamrat i bevillningsutskottet, Paul Jansson, rätt så till vida som denna bestämmelse i det praktiska livet kanske endast kan komma att tillämpas i undantagsfall. Jag ger honom också rätt i att mina farhågor kan vara överdrivna ur den synpunkten, men när han sedan sade att jag målade en viss potentat på väggen så vill jag bestrida det, ty den potentaten som det här är fråga om är en levande realitet i detta sammanhang. Han står där, och han finns där. Det är hans händer som är i farten. Men även om dessa praktiska farhågor skulle vara överdrivna, så minskar detta inte de rättsliga och principiella betänkligheterna. Jag menar också att om förslaget går igenom, kan det vara ägnat att i viss mån urholka den rättsliga ordning som nu gäller och som innebär att staten endast har en fordran på arbetsgivaren. Går utvecklingen vidare i denna riktning, kan det vara risk för att arbetsgivaren blir tvungen på ett eller annat sätt att hålla källskattemedlen på särskilt konto, och då kommer det hela i ett alldeles nytt läge. Då kan det bli fråga om den här ersättningen, ty jag undrar om inte en ersättning till arbetsgivaren för hans engagemang och arbete i uppbördsorganisationen kan aktualiseras. Jag yrkar alltjämt bifall till reservation 2.
Herr talman! Nu gick herr Jacobsson ledsamt nog, tycker jag, ännu längre i sina beskyllningar mot bevillningsutskottets majoritet på denna punkt. Jag antydde att han målat en potentat på väggen. Nu säger han att denna potentat finns där, och det skulle då vara vi som hade satt dit honom. Jag märkte samtidigt att herr Jacobsson inte meddelade något namn på denna farliga person. Jag föreställer mig därför att han inte vill fortsätta denna debatt. Jag tror fortfarande att det är att överdriva svårigheterna om man säger att det är fråga om ett rättsäkerhetsfall på detta område.

Herr talman! Under den strukturomvandling som nu sker inom vårt näringsliv är det ofrånkomligt att människor blir friställda och måste söka sig annat arbete. De flesta av de friställda sugs upp inom andra näringar ganska snart, ofta då efter omskolning. Men den äldre arbetskraften har av flera anledningar svårare att få ny anställning. De yngre har kanske en bättre grundutbildning. Dessutom finns det tyvärr vissa fördomar mot den äldre arbetskraften hos arbetsgivarna, både hos de privata och de kommunala arbetsgivarna. Det är mycket angeläget att dessa fördomar undanröjes. Här måste ökad informationsverksamhet från bl.a. AMS” sida sättas in. Omskolningen av den äldre arbetskraften är också mycket angelägen och man måste där då ta hänsyn till de särskilda krav som bör ställas på den undervisning som är avsedd för denna arbetskraft. Eftersom det är arbete och sysselsättning för alla som eftersträvas och inte arbetslöshetsunderstöd eller andra bidrag, är det angeläget att så många åtgärder som möjligt vidtages. Här får man inte bortse ifrån vad den halvskyddade sysselsättningen kan betyda för dessa äldre människor. Det är också nödvändigt att ompröva huruvida det föreligger krav på en särskild avdelning för den skyddade sysselsättningen. Om det trots alla försök ej går att ordna sysselsättningen är det dock viktigt att de ekonomiska bidragen förbättras. Utskottet påtalar också KSA utredningens delbetänkande om högre bidrag, men tyvärr kommer inte alla med där enligt utredningsmajoritetens förslag. Det krävs för att komma med att man skall ha utfört arbete för annans räkning mot betalning under 24 av de senaste 36 månaderna. Då kommer varken småföretagare eller jordbrukare med, Vi känner ju väl till den strukturomvandling som nu sker, t.ex. inom jordbruket, och det framstår därför som mycket otillfredsställande att ha olika syn på olika kategorier av människor och på deras behov av stödåtgärder. Herr talman! Jag har inget yrkande utan uttalar förhoppningen att de olika åtgärder som utskottet talar om skall följas upp ordentligt och i vissa fall också kompletteras.
Herr talman! Inom utskottet ställdes inte något yrkande om bifall till motionerna, och det måste väl vara en viss garanti för att de olika partierna sluter upp bakom utskottets ställningstagande i den här frågan. Centerns och folkpartiets representanter i utskottet har emellertid avgivit ett särskilt yttrande, och beträffande det är bara att säga att där inte framförs något egentligt nytt utöver vad utskottet har sagt i sitt utlåtande. Möjligen kan det sägas att man i det särskilda yttrandet vänder sig mot ett förslag som framlagts i ett delbetänkande från en utredning. Utskottsmajoriteten hävdar uppfattningen att det delbetänkande som åberopas får behandlas i vanlig ordning. I den mån det kan finnas skäl för att vidtaga förändringar i det förslaget blir det väl tillfälle att återkomma härtill, när riksdagen skall behandla ärendet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. För utrikes tjänsteresa får jag härmed anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 11—den 24 november 1967.

Herr talman!

»Är Statsrådet, i anledning av den ökade ungdomsarbetslösheten, beredd att ompröva reglerna för omskolningsbidrag, så att bidrag kan utgå även till dem som ej fyllt 21 år?»; samt
Herr talman! Herr Werner har frågat vilka åtgärder regeringen förbereder i anledning av den ökade arbetslösheten. Nuvarande läge på arbetsmarknaden är uttryck för en internationell konjunkturdämpning. Arbetslösheten har stigit i Västeuropa, i vissa länder betydligt, och även i vårt land har utvecklingen, som interpellanten framhåller, lett till en högre arbetslöshet än vi varit vana vid under senare år. Det har dock hittills visat sig möjligt att på relativt kort tid bereda för det stora flertalet av de friställda nya anställningar. Härtill har inte minst den starkt utbyggda omskolningsverksamheten medverkat. Samtidigt är det uppenbart att den ökade arbetslösheten är en källa till otrygghet för arbetstagarna och att sysselsättningsläget nu inte kan betraktas som tillfredsställande. Det är nödvändigt att i all möjlig utsträckning hålla tillbaka arbetslösheten och begränsa dess verkningar för den enskilde. Regeringen har hela tiden uppmärksamt följt utvecklingen och gripit in med åtgärder för att stimulera sysselsättningen. Jag vill erinra om att regeringen i maj vidtog åtgärder som avsåg att stärka vintersysselsättningen bland byggnadsarbetarna och att förbättra sysselsättningsläget i verkstadsindustrin. = Investeringsfonderna = frisläpptes för maskinoch byggnadsinvesteringar. Byggandet av skolor, sjukhus och ålderdomshem ökades. I augusti vidtogs ytterligare åtgärder i samma syfte, Ramen för bostadsbyggandet vidgades och en ytterligare ökning skedde av skoloch ålderdomshemsbyggandet. De uppgifter om sysselsättningsutsikterna som lämnades av arbetsmarknadsmyndigheterna under förra månaden visade att ytterligare åtgärder var behövliga. Mot den bakgrunden beslöt regeringen för ett par veckor sedan en rad åtgärder för att stimulera sysselsättningen inom både industrin och byggnadsverksamheten. Utöver sysselsättningseffekten vid de direkt berörda arbetsplatserna kan man räkna med betydande sekundära verkningar hos underleverantörer m.fl. De senast beslutade åtgärderna bör givetvis ses i samband med de beslut som fattades i maj och augusti. Alla de ifrågavarande åtgärderna kommer att få sin huvudsakliga effekt under vintermånaderna. Hittills har arbetsmarknadsstyrelsen frisläppt medel från investeringsfonderna för maskinoch byggnadsinvesteringar på inemot 1,5 miljard kronor. Sådana medel skall enligt regeringens beslut i oktober få tas i anspråk också för att stimulera företagens lagerinvesteringar. Arbetsmarknadsstyrelsen har bemyndigats att efter prövning i varje särskilt fall medge sådant utnyttjande av investeringsfonderna fram till och med den 31 mars 1968. Bland de = sysselsättningsstödjande åtgärderna har ingått en betydande ökning av bostadsbyggandet. Totalt innebär besluten en ökning av igångsättningen i år utöver vad som ursprungligen planerats med 4000 lägenheter. Regeringen har vidare fattat beslut om att föreslå riksdagen en utvidgning av ramen för förbättringslångivningen för att ytterligare stödja vintersysselsättningen, särskilt i glesbygderna. Ramen för skol-, ålderdomshemsoch sjukhusbyggandet har genom de fattade besluten vidgats med ca 330 miljoner kronor. Därtill kommer att vattenfallsverkets anläggningsarbeten ökar särskilt i Norrland. Verkets investeringsram föreslås höjd med 34 miljoner kronor. Vidare kommer medel att begäras på tilläggsstat för vissa statliga byggen, bland annat ett nytt radiooch televisionshus i Göteborg. Omfattningen av beredskapsarbetena skall öka under vintern. Regeringen kommer av riksdagen att begära ytterligare 160 miljoner kronor för detta ändamål. Förra vintern sysselsattes cirka 20000 man i beredskapsarbeten, denna vinter kan man antagligen räkna med omkring 25 000. Särskilda dispenser kommer dessutom att ges från investeringsavgiften på oprioriterade byggen. Som ett villkor skall gälla att byggena i allmänhet kan avslutas under vinterhalvåret. Dispenserna beräknas komma att omfatta byggen till en sammanlagd kostnad av ca 50 miljoner kronor. Denna dispensgivning har omedelbart påbörjats. Därutöver ges naturligtvis dispens i vanlig ordning för sådana byggen, som enligt riksdagens uttalanden bör undantas från avgiften. De nämnda åtgärderna i sysselsättningsstödjande syfte kan jämte beredskapsarbetena grovt beräknas ge direkt sysselsättning åt sammanlagt ca 50 000 man under vintermånaderna. Härtill kommer de sekundära verkningarna. Slutligen bör nämnas, att arbets marknadsstyrelsen har fattat beslut om ett omfattande aktivitetsprogram. Ett viktigt led i detta är en kraftig utbyggnad av den yrkesutbildande verksamheten. Antalet elever beräknas komma att stiga från nuvarande 25 000 till 35 000. Genom olika former av skyddad sysselsättning beräknas plats kunna beredas för 15000 handikappade. Särskild vikt läggs vid åtgärder för de unga och för de handikappade. Man skall söka få till stånd en skyndsam ökning av utbildningen inom det ordinarie utbildningsväsendet och en successiv intag : ning redan under pågående hösttermin. Med hänsyn till det stora behovet av arbetskraft inom vårdyrkena skall en snabb utbyggnad av utbildningen inom dessa yrkesområden eftersträvas. Riksyrkesskolorna skall så långt möjligt övergå till kontinuerlig intagning och speciell undervisning ordnas för elever som kräver en för dem särskilt tillrättalagd utbildning. Fortbildningskurser startas för olika kategorier nyexaminerade. En rad åtgärder har således vidtagits för att stödja sysselsättningen under vintern. Såvitt nu kan bedömas bör dessa åtgärder kunna ge sådana resultat att arbetslösheten under den kommande vintern kan hållas tillbaka. Skulle det ändå visa sig att det behövs ännu mer omfattande åtgärder, kommer sådana också att vidtas.

Herr talman! Jag nämnde i mitt interpellationssvar att arbetslösheten är beroende av det försämrade konjunkturläget ute i världen. I Danmark — ett av de länder som vi har mycket nära kontakt med — är siffran för antalet arbetslösa hos försäkringskassorna 3,1 procent. Vårt arbetslöshetsantal ligger på 1,5 procent. Vi har en total arbetslöshet, räknat på hela arbetskraften, av 2,2 procent, I England var den 3,5 procent i september, i Frankrike 3 procent i augusti och i Förenta staterna 3,8 procent under sistnämnda månad. Jag nämner inte dessa siffror därför att vi ur dem skall söka tröst för det läge som vi själva befinner oss i, utan jag gör det för att ge en bild av läget i några av de länder av vilkas konjunkturläge och utveckling vi i så hög grad är beroende.

Vi skall alltså med speciella åtgärder inom vårt eget land möta en konjunkturnedgång i Europa och andra delar av världen. Vi vågar väl ändå säga att under de årtionden då vi har prövat en arbetsmarknadspolitik och en konjunkturpolitik med det syftemålet för ögonen att hålla en så hög sysselsättning som över huvud taget är möjligt har instrumenten utvecklats, och vi kan väl också säga att de har finslipats. Vi är i det läget att åtgärder kan vidtas för att begränsa verkningarna av en konjunkturnedgång i andra länder med återverkningar i vårt eget land. Självfallet uppkommer frågan vid vilken tidpunkt åtgärderna skall sättas in. När skall investeringsfonderna släp pas? Det kräver ju en ganska lång tid att få en effekt av sådana beslut. Låt mig erinra om att Industriförbundet redan i början av året begärde att investeringsfonderna borde släppas för maskinanskaffning åt näringslivet. Arbetsmarknadsstyrelsen tog upp dessa frågor någon gång i mars, i april får vi in en framställning från arbetsmarknadsstyrelsen som då utvidgar programmet och föreslår att investeringsfonderna också skall användas för byggverksamheten för att stimulera industrins byggnadsinvesteringar. Vi prövar frågan i regeringen och gör samtidigt en snabbutredning om vilka andra åtgärder som kan vidtas i syfte att stimulera konjunkturen. Vi kommer fram till att det är nödvändigt att åtgärder vidtas under den kommande vintern, och i maj fattas alltså beslutet om att investeringsfonderna skall frisläppas för att industrin skall kunna öka sina byggnadsinvesteringar och sina maskininvesteringar. Men detta skall då ske under en tid då det ur sysselsättningspolitisk synpunkt har största betydelsen, dvs. under vintermånaderna. Investeringsfonderna ställs alltså till förfogande under tiden oktober 1967 till april 1968. Jag tycker att effekterna inte är dåliga. På byggsidan tas ungefär 800 miljoner kronor i anspråk av industrierna, på maskinsidan något över 700 miljoner kronor, Men vi vet ännu inte i vilken omfattning dessa investeringar påverkar byggmarknaden just nu. Medlen tas alltså i anspråk efter den 1 oktober, och det är möjligt att effekten ännu inte har märkbart gjort sig gällande på ett sådant sätt att den påverkat exempelvis sysselsättningen för byggnadsarbetarna, vilket herr Werner talade om. Det är möjligt att vi här har en effekt att vänta som håller tillbaka arbetslösheten bland byggnadsarbetarna — om vi har tur kanske vi t.o.m. kan reducera talen något. Jag tror att det i detta sammanhang är viktigt att framhålla en sak. Investe ringsfondsmedlens användning betyder att industrierna slipper betala skatt på avsatta medel. De använder dessa medel i ett läge där de ur samhällelig synpunkt finner det angeläget att utnyttja dem. Det är den prestation som lämnas från industrins sida. Men det betyder naturligtvis att näringslivet får en favör. Man slipper betala en skatt på 300— 390 miljoner kronor. För detta görs, som jag sade, en motprestation. Men jag vill ändå framhålla detta i en offentlig diskussion, där man ibland förmenar att statsmakterna intar en kylig attityd mot näringslivet. Vi hoppas alltså att effekten under den närmaste tiden kommer att göra sig märkbar på byggnadssidan. Mot bakgrund av bostadsbyggandets omfattning — nu pågår byggande av inte mindre än 124 000 lägenheter — måste jag också erinra om en annan sida av problemet. Vi har alltså nu arbetskraften sysselsatt i industriinvesteringar, bostadsinvesteringar och andra investeringar. Vi hade i mitten av oktober en arbetslöshet bland byggnadsarbetarna på cirka 5000 personer.

Då skulle vi få ett sådant läge som vi hade 1962 och fram till 1965— 1966, då vi fick kostnadsökningar som resultat. Jag har velat ta upp detta resonemang eftersom det ju måste ingå i vår diskussion om de konjunkturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i syfte att hålla tillbaka arbetslösheten.

Om vi däremot nu skulle sätta i gång alla de arbeten på varuhus eller bankkontor, som nu vilar, kommer ju dessa stora arbeten att pågå under ett par års tid, också under byggverksamhetens högsäsong. Om vi nu skulle sätta i gång med dessa projekt, skulle vi alltså få ett sådant läge att arbetskraften inte räcker till för bostadsbyggandet, för det angelägna, prioriterade byggandet, utan det skulle uppstå konkurrens om arbetskraft och material. I det läget vill vi inte på nytt hamna. Jag tror därför att de åtgärder som nu vidtas, inte minst på byggsidan, är av sådan karaktär att de är försvarliga och att de kommer att motverka ökad arbetslöshet. Jag tror inte heller att vi då löper någon risk av det slag som jag här antytt när vi åter får ett annat och bättre konjunkturläge — det är alldeles givet att vi får det under våren och sommaren — med mycket stor efterfrågan på arbetskraft. Herr talman! I någon mån gäller ju detta också om praktiskt taget hela vår arbetsmarknad. Vi kan säga att vi just nu har en hög arbetslöshet, och jag är den siste att vilja nonchalera den. Den arbetslöse är en individ, och därför är problemet individuellt. Det är alltså den enskilde som har svårigheter, och den enskilde skall ha hjälp och stöd. Om vi nu har 35 000 arbetslösa människor, är denna arbetslöshet alltså oroande. Den ger samhället anledning att vidta långtgående åtgärder. Men det är också på ett sätt ett marginalproblem. Det behövs inte så stora svängningar i konjunkturen för att vi på nytt skall få en efterfrågan på arbetskraft som något överstiger tillgången, åtminstone inom vissa områden av vårt land. I andra delar av vårt land är situa tionen emellertid sådan att frågan i dag är hur vi skall kunna åstadkomma något med de arbetsmarknadspolitiska medlen, med omskolning och omflyttning av arbetskraft. Många här i kammaren kan nog vittna om att i vissa delar av vårt land är de arbetslösa eller de som är i arbetslöshetens riskzon i den åldern att vi inte gärna kan begära att de skall flytta, fastän det råder efterfrågan på arbetskraft i andra delar av landet. Då är det nödvändigt med mera långsiktiga åtgärder. Det finns en del som tycker att vi nu har en hög omskolning. Vi kommer att öka den ytterligare. Jag tror att det är riktigt.

Jag delar därför herr Werners uppfattning att arbetslöshetsproblemet i dag har ett samband med den pågående strukturförändringen och att det således krävs alldeles speciella åtgärder för att klara denna uppgift, men att dessa åtgärder ligger inom ramen för den moderna arbetsmarknadspolitik som bedrives i vårt land. Låt mig till sist också säga beträffande byggarbetskraften att vi har iakttagit en glädjande utveckling av produktiviteten, vilket bl.a. påverkat tiden för färdigställande av bostäder. På ett par år har den genomsnittliga tiden för produktionen av en lägenhet minskat från cirka 15 månader till ungefär 13, eller med i runt tal 15 procent.

Allt detta är utomordentligt glädjande företeelser och har ställt oss inför frågan, om vi inte nu måste utreda vilket behov av byggarbetskraft vi har i landet för den byggnadsverksamhet som vi kan emotse under de närmaste åren. Låt oss anta att vi räknar med att bygga 100 000 lägenheter eller kanske något däröver per år och att vi någorlunda kan bedöma omfattningen av det övriga byggandet. Jag tycker att det är av utomordentligt värde att det är Byggnadsarbetarförbundet som har skrivit till Kungl. Maj:t och begärt en sådan utredning om byggarbetskraften och om utbildningsoch rekryteringsfrågorna. Den utredningen har i dagarna kommit i gång. Vi kommer givetvis att avvakta resultatet med intresse i förhoppning att utredningen skall kunna ge ett bidrag till en planering av byggnadsverksamheten.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

Om vi i departementet eller arbetsmarknadsstyrelsen skall kalla till sådana överläggningar kommer vi att tala med ämbetsverket om. Själva principen är emellertid riktig. Jag undrar om inte detta är en mer långsiktig planeringsfråga. När det nu ute i kommunerna pågår en investeringsplanering gällande bostadsbyggande och alla andra investeringar under om möjligt en femårsperiod, så är det klart att vi också vill ha in näringslivets investeringsplanering i den diskussionen. Svårigheter finns naturligtvis för näringslivet i vissa fall att göra en så långsiktig plan. En del av de stora företagen kan göra det, andra har svårigheter. Det blir diskussioner, som vi får ta upp med näringslivets företrädare. Frågan om varseltiden är naturligtvis i mycket också en fråga om tidig information till de anställda. Här spelar företagsnämnderna en mycket betydande roll. Det är en verksamhet under utbyggnad, där man inte kan påstå att den slutgiltiga formen ännu har nåtts. Mycket återstår att göra. Vi har den uppfattningen att en del företag sköter detta bra, andra företag sköter det sämre, och en del företag sköter det uppenbarligen mycket dåligt. Det är mot den dåliga skötseln — där förhållandena alltså kan förbättras — som vår kritik skall riktas. Herr Ferdinand Nilssons till tonen något indignenerade resonemang uppskattar jag, därför att om han liksom vi är indignerade över missbruk på detta område, skall vi reagera så starkt att detta om möjligt kan undvikas. Jag har i remissdebatten i denna kammare angivit ett par fall, där den kontaktverksamhet, som företagen bedrivit gentemot de anställda och kommunerna, varit alldeles orimlig. Där har jag för min del reagerat mycket starkt. Det kommer jag att göra också i fortsättningen i varje sådant fall. Å andra sidan har vi sett en ökad benägenhet hos företagen att lämna besked i så god tid som möjligt. Något företag har meddelat besked om nedläggning tre år i förväg. Det finns företag som ett och ett halvt år i förväg är beredda att ge besked till sina anställda. Men man kan naturligtvis inte helt förbigå de praktiska svårigheter som en del företag kan ställas inför. Vad blir resultatet när man meddelar de anställda att man tänker lägga ned företaget om ett år? Det är klart att de anställda då anstränger sig att skaffa sig nya jobb. Det kan leda till att företaget inte kan driva sin verksamhet fram till den tidpunkt som man hade bestämt sig för. Jag tror man får vara beredd att ta en del sådana hänsyn. Därför tror vi att det är riktigare att tills vidare pröva den frivilliga vägen, att utvidga företagsnämnderna ytterligare, se till att företagen i god tid lämnar uppgifter till de anställda och till kommunerna. Om detta skulle visa sig inte vara tillräckligt, får vi kanske överväga lagstiftningsåtgärder. Jag tror dock inte att det är rätt väg, herr Ferdinand Nilsson, att först lagstifta och se hur det går, utan det är bättre att först pröva det frivilliga systemet och bygga ut det. Går det bra, all right, då fortsätter vi på den vägen. Lyckas det inte, får vi överväga om lagstiftning skall tillgripas.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

Herr talman! I dessa motioner talas om att förlägga skjutfältet i Ringenäs till annan plats. Jag skulle emellertid vilja säga att det väsentliga i detta sammanhang är att förlägga skjutningarna vid Ringenäs till annat område. Jag är i och för sig inte övertygad om att vi behöver någon utvidgning av skjutfälten i det här landet, utan det bör snarare tvärtom vara fråga om en koncentration och ett bättre utnyttjande av redan befintliga skjutfält. Skjutfältet i Ringenäs ligger i ett mycket ömtåligt område nere på Hallandskusten vid Halmstad. Om man nämner namnen Tylösand, Frösakull och Viken kanske det ger en bild av att det gäller ett område som inte bara av hallänningarna utan även av stora delar av Sveriges befolkning i övrigt används för rekreation. När man i utskottets utlåtande talar om Övningsmöjligheterna för de förband som finns i Halmstad och dess närhet framgår att det över huvud taget inte finns några militära förband här i landet som är så väl försedda med övningsområden som just I 16 och därmed också infanteriets kadettoch aspirantskola. Förutom Ringenäs förfogar man över övningsområdet på Nyårsåsen, som riksdagen bara för några år sedan var med om att väsentligt utvidga. Därtill kommer att man på Tönnersjöheden har ett stort skjutfält kvar från den tid då det användes som bombfällningsfält för flygförbandet i Halland. Dessutom finns det gamla övningsfältet vid Skedalahed, som dock inte är något större område. Inte alltför långt ifrån Halmstad ligger Skillingaryds artilleriskjutfält. Om vi närmast ser på Lv 6 — alltså Göteborgs luftvärnskårs — skjutmöjlighe ter, finns dels skjutfältet på Österlen, Ravlundafältet, dels skjutfältet i Karlsborg, som ju är speciellt ägnade för luftvärnsskjutningar. Avstånden bör i detta sammanhang inte medföra några större nackdelar, eftersom förbanden i alla fall måste bedriva övningar i transporter och förflyttningar. Det är över huvud taget nödvändigt att vi får ett bättre utnyttjande av de skjutfält som redan finns. Jag vill i det sammanhanget erinra om att vi under senare år ställt betydande områden till förfogande för militära övningar: dels Prästtomta eller Gullbergsfältet i Östergötland ovanför Linköping, dels skjutfältet i Älvdalsåsen. Vidare har vi Villingsberg och en hel del andra områden i Mellansverige. Herr talman! Jag finner det vara i högsta grad möjligt att tillgodose de önskemål som har framställts från Halmstads kommunblock och Halmstads stad om, att man nu skall ta bort skjutövningarna från Ringenäs och förlägga dem till annat område. Av det skälet ber jag att få yrka bifall till reservationen, alltså i detta fall motionerna.

Herr talman! Statsutskottets första avdelning har vid många tillfällen haft att ta ställning till motionärers önskemål om flyttning av skjutfält eller andra militära övningsområden. Det skall medges att dessa många gånger är ett intrång i den allmänna rörelsefriheten på olika områden i vårt land. Så sent som i fjol hade vi att ta ställning till frågan om Villingsbergs skjutfält i Närke, och nu anmäler sig frågan om Ringenäs i Halland. Utskottet har, det kan jag försäkra, noga penetrerat denna fråga och bl.a. införskaffat särskilda upplysningar i ämnet, både muntliga och skriftliga. Att utskottets överväganden resulterat i ett avstyrkande av motionerna beror främst på följande. Till stöd för sitt beslut har utskottet sålunda kunnat åberopa en nyligen gjord utredning i ämnet. Denna utredning hade föreslagits av fortifikationsförvaltningen och efter beslut av Kungl. Maj:t utförts av försvarets fastighetsnämnd. Såsom fastighetsnämnden framhåller hade den efter slutförd undersökning nödgats konstatera, att det icke är möjligt att förlägga skjutövningarna i Ringenäs till annan plats. Vad som särskilt försvårar en flyttning i detta fall är att Ringenäsfältet till allra största delen utnyttjas av Lv 6, och att luftvärnsskjutningar kräver ett betydande riskområde. Av denna anledning måste ett skjutfält, där sådan skjutning bedrives, nästan med nödvändighet ligga vid kusten. Om så icke är fallet måste skjutfältet ha en mycket stor yta; det har talats om cirka 45000 hektar. Vid Hallandskusten i övrigt har det visat sig, att med hänsyn till den omfattande exploatering som där skett någon annan plats än Ringenäs nu icke gärna kan komma i fråga. I diskussionen i denna fråga har av herr Söderberg som alternativ nämnts Kråks skjutfält vid Karlsborg. Enligt vad utskottet inhämtat och vid tidigare besök på platsen i annat sammanhang kunnat konstatera, är skjutfrekvensen där redan nu så stor, att det är förenat med betydande olägenheter för fiskarbefolkningen att kunna utöva sitt näringsfång i Vättern. Att flytta dit ytterligare skjutningar skulle givetvis förvärra deras situation. För Övrigt är, som sagt, trängseln där av skjutande förband så stor, att man helt kan bortse från detta alternativ. Ett annat förslag som också nämnts är att taga i anspråk Skedalahedsfältet utanför Halmstad. även detta alternativ torde få anses ogenomförbart, då det inte ligger vid kusten och inte har de dimensioner som behövs för skjutningar av här ifrågavarande slag. har varit med i bilden som ersättare till Ringenäs. Också detta skjutfält är till trängsel fyllt av skjutningar. Sålunda kan erinras om att P 6, som rätteligen skall skjuta på Ravlunda, med hänsyn till nämnda förhållanden måst förlägga vissa skjutningar till Ringenäs. Att över huvud taget hänvisa Lv 6 i Göteborg till Ravlunda kan väl knappast komma i fråga med hänsyn till det stora avståndet mellan dessa båda platser. Att för ändamålet utöka Ravlundafältet, om detta över huvud taget är möjligt, skulle möta stort motstånd från denna trakt av Skåne. Av utskottets liksom av fastighetsnämndens yttranden framgår, att mycket omfattande undersökningar har utförts som visar att en förläggning av skjutfältet i Ringenäs till annan plats icke går att genomföra åtminstone inte för närvarande. Vad beträffar en förläggning till Mellansverige i övrigt så har tidigare utredningar klart gett vid handen, att det torde erbjuda mycket stora svårigheter att inom denna del av landet finna ett tillräckligt stort och lämpligt beläget område, inom vilket ett skjutfält skulle kunna anordnas utan betydande sociala och samhällsekonomiska konsekvenser. Förutom sådana kostnader från civil synpunkt har man även att beakta de mycket stora kostnader, som med nödvändighet måste uppkomma i samband med att ett område med den omfattning och storlek, som det här måste bli fråga om, dvs. 45 000 hektar, bygges ut till skjutfält. Enbart kostnaden för markförvärv, intrångsersättning o. d. torde komma att uppgå till stora summor. Härtill kommer kostnaderna för förläggningar, vägar, utbildningsanordningar m.m. Jag har svårt att tro, att man vill påtaga sig de sociala, ekonomiska och andra konsekvenser som måste uppkomma i samband med en bortflyttning av skjutningarna vid Ringenäs endast för att bereda utrymme för strövområden. Det kan f.ö. nämnas att Ringenäs lig ger cirka en och en halv mil från Halmstad och att det, enligt vad utskottet inhämtat, finns ganska gott om strövområden på närmare håll än på Ringenäs. Då fastighetsnämnden i våras upptog överläggningar i denna fråga med Halmstads kommunblock och staden, framställdes från blockets och stadens sida önskemål om att Ringenäs skulle avstås av försvaret för fritidsändamål. Fältet skulle sålunda utnyttjas i huvudsak som strövområde. Kunde detta inte ske, angavs som ett minimiönskemål att skjutningarna upphörde sommartid. Vad sistnämnda önskemål beträffar har, som utskottet nämnt, militärbefälhavaren i västra militärområdet ansett möjligt att inställa luftvärnsskjutningarna under tiden 15 8 ävensom att minska skjutfrekvensen med infanterivapen. Genom dessa åtgärder skulle störningarna högst väsentligt kunna begränsas för de kringboende. Enligt vad som under hand inhämtats, är det att räkna med att så kommer att ske. Kommunblockets och stadens önskemål torde sålunda bli tillgodosedda i detta avseende, och jag tycker att mycket är vunnet med detta. Vi lägger ner stora summor på försvaret, inte minst beträffande anskaffning av moderna vapen och för värnpliktsutbildning. Det är då högst angeläget att de värnpliktiga också får öva sig med dessa vapen. Jag är emellertid ingalunda främmande för tanken att man får ta de sociala och ekonomiska konsekvenser, som t.ex. en förflyttning av ett skjutfält skulle medföra, om man härigenom kan tillgodose ett civilt samhälleligt intresse av mycket hög angelägenhetsgrad. Men som jag nyss antytt har jag inte blivit övertygad om att man i detta speciella fall — där det, som framgått, endast gäller anskaffning av strövområden — får påtvinga en annan trakt i vårt land alla de konsekvenser av olika slag som ett nytt skjutfält där skulle medföra. Detta kan knappast anses vara realistiskt. Herr talman! Motionärernas förslag utmynnar i hemställan om utredning i denna fråga. En sådan utredning är nyligen gjord av försvarets fastighetsnämnd, som bör äga den bästa sakkunskapen på detta område. Att nu tillsätta ytterligare en utredning i detta ämne kan jag inte finna motiverat. På dessa och i övrigt anförda skäl hemställer jag om bifall till föreliggande utskottsutlåtande.
Herr talman! Jag har över huvud taget inte räknat med några kostnader för den här förflyttningen, herr andre vice talman! Jag har klart och tydligt sagt att det naturligtvis vore fullkomligt vansinnigt att ersätta Ringenäs med ett annat skjutfält. Vad man skall göra är att på ett organisatoriskt tillfredsställande sätt utnyttja de redan befintliga skjutfälten. Jag har under tio års tid bott i närheten av Ringenäs skjutfält — nu har jag flyttat därifrån, så jag har inga som helst personliga intressen i den här saken — och jag vet att det är så ringa del av året, som Lv 6 utnyttjar detta skjutfält för sina skjutningar, att dessa lika bra kan förläggas till Kråks skjutfält eller Ravlundafältet. Man måste ändå, som jag tidigare sagt, ha Övningar i förflyttningar och transporter. Om man nu försöker att för en gångs skull spara pengar, så kan man begagna tillfället att göra det samtidigt som man övar transport till skjutfältet. Det finns starka skäl för att försvaret tillvaratar alla de möjligheter till besparingar som står till buds. Det är alltså inte fråga om att utöka något äldre skjutfält och inte heller att skaffa något nytt utan det är helt enkelt fråga om att utnyttja de redan befintliga fälten på ett tillfredsställande sätt. Till herr Ivar Johansson vill jag också säga att jag dock har suttit några år i statsutskottets första avdelning under hans sakkunniga ledning och även varit ner och tittat på Skedalahed — jag begriper alltså mycket väl att man inte kan öva luftvärnsskjutningar på detta fält, inte ens med lösa skott. Därför kan den saken helt och hållet avföras ur bilden; om det nu var detta herr Johansson tänkte på. Vad jag avsåg i sammanhanget var att Skedalahed utnyttjas för andra övningar när det gäller 116 och infanterikadettskolan. Jag ber att få vidhålla mitt yrkande.

Herr talman!

kunskapsnivå. Kanske vi rent av kan säga, att vi kan utläsa en kunskapsprognos ur denna rikhaltiga betygsflora. Det motionspar som nu behandlas har närmast sitt upphov i de uppenbara missförhållanden som tillämpandet av den relativa betygssättningen ibland har lett till. I vissa klasser har sifferbetyget 1—5 tillämpats efter den procentfördelning, som normalkurvan för sådana betyg anger. Man har därvid i många fall hamnat i rent felaktiga betyg. Detta torde dock ha berott av missförstånd. Det finns flera sådana, och jag har själv ett sådant exempel från en skola, där läraren inför den stundande avslutningen på läsåret sade till sina elever att de hade skött sig utmärkt i hans ämne. Han tillade ordagrant: »Ni förtjänar alla en 4:a i ämnet, men tyvärr får jag inte ge ett sådant betyg, utan ett par får 5:or, och sedan går skalan nedåt till 2:or och 1:or. Tyvärr är det så.» Vi vet att det var ett stort misstag av läraren att göra så, men han har inte varit ensam om sådana misstag. En del sådana har blivit rättade, men många har rapporterats från olika håll som kvarstående. Häromdagen kunde uppmärksamma läsare se i en tidning att en pojke som flyttat lämnat sitt betyg »i arv» till nästa som kom in i klassen. Jag må säga att det ändå verkar vara så över allt förnuft att man starkt ifrågasätter riktigheten av den tidningsuppgiften. Hur som helst har nu skolöverstyrelsen i sitt yttrande över motionsparet sagt att den nuvarande betygssättningen fungerar i stort sett bra. Men man säger ordagrant: »På vissa punkter har dock mindre onöjaktigheter iakttagits.» Får jag inom parentes här säga, att det av ordvalet »onöjaktigheter» verkar som om Sö levde kvar litet i den gamla betygsskalans vokabulär! Detta missförhållande, som jag vill kalla det, säger sig Sö vilja råda bot på genom ett stort antal lokalkonferenser. Jag noterar detta med tillfredsställelse, och det gör väl alla. Men jag är ännu mer tillfredsställd över andra avdelningens och statsutskottets yttrande över motionen. Utskottet har här velat rätta till det missförhållande som jag har påtalat. Utskottet understryker, att »när det i läroplanen som norm för betygsfördelningen anges vissa procentsiffror — — — skall detta inte tillämpas slaviskt i varje klassenhet». Skall normalkurvan, även kallad den Gausska, slå rätt, måste underlaget vara cirka 3 000 elever. Jag har ingenting emot den relativa betygssättningen om man kan få den någorlunda rättvis och riktig i sina prognoser — det är just den prognostiserande delen som skall vara styrkan i den relativa betygssättningen. Jag undrar emellertid om vi inte borde ha ett eller två standardprov även i 9:an. Jag menar inte att dessa prov bör vara en måttstock för de individuella betygen, utan de bör ge läraren en uppfattning om var klassen befinner sig i förhållande till andra klasser. Att liksom gradera eleverna inom klassen har väl aldrig varit någon svårighet för läraren. Men att få betygen att bli rättvisande bland de andra betygen, när eleverna söker sig vidare i undervisningsväsendet, tror jag är av mycket stor betydelse. Därför skulle det hälsas med tillfredsställelse om vi även i nian kunde få vissa standardprov. Jag hoppas att den debatt om betygssättningen, som nu har pågått i skolor, i tidningar och även här i riksdagen, skall leda till en intensifierad upplysning om hur betygssättningen skall tilllämpas. Det är ju, som jag har betonat, inte normalt att tillämpa normalkurvan på 30 elever. Det fordras ju hundra gånger så stort underlag. Man kan alltså gärna ge flera likartade betyg, om eleverna så förtjänar. Herr talman! Med detta har jag bara velat ange motivet för motionen, och jag har som sagt intet yrkande i anledning av densamma.

Herr talman! Jag skulle gärna litet tydligare än genom ett enkelt instämmande från bänken vilja markera, att jag i huvudsak delar de synpunkter som herr Thorsten Larsson nu har framfört om det otillfredsställande betygssystem vi för närvarande har inom grundskolan och de gymnasiala skolstadierna. Det är ju synpunkter som vi från högerhåll framförde redan i samband med behandlingen av förslaget om grundskolan 1962, då en majoritet avslog den reservation högern hade avgivit till förmån för ett absolut betygssättningssystem. Det framgår av utskottsutlåtandet att det menar att den otillfredsställande situationen i mycket stor utsträckning beror på bristande kunskaper hos lärarna, man kan väl också säga bristande information från de myndigheter som har att svara för information till lärarna om hur dessa skall utnyttja det betygsinstrument som man har satt i händerna på dem. Att döma av herr Thorsten Larssons exempel är detta väl i viss utsträckning riktigt. Man behöver inte ha bevistat så många föräldramöten i egenskap av målsman för att vara fullt på det klara med att lärarna känner en stor osäkerhet inför de metoder som man skall använda. Det är i själva verket inte så konstigt. Jag tror att de allra flesta lärare känner till att det står i läroplanerna, att den enskilde elevens betyg skall uttrycka i vad mån han i relation till det totala antalet övriga elever i årskursen i riket uppnått studiemålet för ämnet i fråga. De flesta vet nog att det är målsättningen. Men jag tror också att det är många som frågar sig hur det skall gå till att nå detta mål. Det talas i utskottsutlåtandet om ökat antal standardprov. Var har vi nu standardprov? Jag håller mig först till grundskolans högstadium. Vi har inga standardprov i 7:an, vi har inga standardprov i 9:an. I årskurs 8 har vi standardprov i svenska, engelska, matematik, tyska och franska. I gymnasiet har man standardiserade prov i årskurserna 2 och 3 i fem ämnen i vardera årskursen. I de ämnen där det finns standardprov kan naturligtvis lärarna få en viss hjälp. Men vad skall de göra i de andra ämnena, där de är hänvisade till sin egen klass och kanske i någon mån till konferenser med övriga lärare i ämnet i skolan? Lärarna kommer ju inte upp till det där underlaget på 3 000 elever, som herr Thorsten Larsson talade om, även om de konfererar med alla sina kolleger inom skolenheten — det är väl bara i de allra största städerna som en sådan konferens skulle ge något utbyte. Det är i de ämnena som lärarna framför allt känner sig så osäkra. Efter många års erfarenhet på detta område kan jag intyga att det finns en ärlig strävan hos lärarna att ge vad man populärt kallar rättvisa betyg. Men i brist på anvisningar härför kommer men att återfalla till de procenttal som är angivna. Man vet att det är felaktigt, men man har inget annat stöd än det bräckliga systemet som ser så fint och preciserat ut — t.ex. att 7 procent skall ha ett betyg och 24 procent skall ha ett annat. Det ger intryck av en sådan exakthet att man bortser från att det bygger på någon sorts cirkaresonemang. Jag sade att jag tror att de allra flesta lärare är medvetna om de krav som ställs på dem. Jag tror också att de är medvetna om betydelsen av de betyg som de ger. Men de som är målsmän och de som är arbetsgivare och skall ta emot dessa elever måste ju säga sig, att betygen har så stor betydelse för elevernas framtid. Det gäller övergång till gymnasium från 9:an, det gäller övergång till fortsatt utbildning för gymnasiets elever i årskurs 3. Där har man mycket svårt att acceptera — låt mig överdriva uttrycket något — det intrång i rättssäkerheten som det faktiskt innebär att man inte ställer tillfredsställande instrument till förfogande för lärarna när det gäller att åstadkomma rättvisa betyg. Jag är fullt medveten om de enorma svårigheter som finns på detta område. Herr Thorsten Larsson gav uttryck åt ett önskemål om ett eller två standardprov i 9:an. Jag tror också att det är ett riktigt önskemål, och jag vet att det är ett önskemål som många lärare uttalat vid de många konferenser som anordnats landet över, där myndigheterna har försökt informera om betygssättningens teknik. Men jag vet också, att när lärarna ställt detta önskemål har experter i denna mycket tekniska fråga stått upp och varnat för alltför mycket prov av detta slag. Här får man som en vanlig enkel människa fråga sig: Vad är sanning i detta sammanhang? Det är just på denna punkt jag tycker att det ligger en riktig tankegång i den framställda motionen. Man skulle få en utredning på detta område, en utredning som skulle kunna föra saken framåt ytterligare. Vi har haft denna typ av betygssättning sedan 1962. Beslutet fattades på våren, och systemet tillämpades första gången läsåret 1962—1963. Det är ju några år som gått sedan dess, och erfarenheterna har som sagt inte varit särdeles lysande. Jag tycker inte att det skulle behöva vara någon större prestigefråga att ta upp denna sak igen med sikte på att rättvisa betyg har en enorm betydelse för det jag nyss kallade för rättssäkerheten i detta sammanhang. Jag förmodar att orsaken till att herr Thorsten Larsson inte yrkade bifall till motionen var att han liksom jag hoppas, att det skall kunna komma ut något av de ytterligare preciseringar, som skolöverstyrelsen utlovat, och de uttalanden som görs i statsutskottets föreliggande utlåtande. Det som gör mig litet bekymrad i sammanhanget är en sak som står i skolöverstyrelsens yttrande. Där säger man, att systemet är så förhållandevis nytt att man inte bör ge sig in på att ompröva det. Jag vill erinra om att de experter, som satt i skolberedningen och som alltså knäckte denna fråga på beredningsstadiet och förberedde grundskolereformen, i sitt betänkande utgick ifrån att problemet om betygssättningen skulle bli föremål för en fortlöpande översyn. Vi står nu inom vårt skolväsende i den situationen att man har en försöksverksamhet både med nya undervisningsmetoder och nya undervisningsformer.